Herr talman! Jag vill säga några ord om det särskilda yttrande som centerpartisterna i utskottet har fogat till betänkande nr 17. Vi har avstått från att framställa vårt tidigare yrkande, att man i samband med reformering av bostadsfinansieringsförordning och planeringssystem skall överväga möjligheter att samordna statens planverk och bostadsstyrelsen i ett och samma ämbetsverk.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 Utskottsmajoriteten konstaterar att det enligt gällande beslutsordning ankommer på regeringen att fastställa storleken av administrationsoch aviseringsavgifterna. Riksdagen har en gång tagit ställning för att exempelvis denna typ av aviseringsavgifter skall finnas, och därefter är det regeringens sak att avgöra vilka förändringar av avgifternas storlek som skall vidtas.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

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 14 behandlas vissa delar av budgetpropositionens förslag inom industridepartementets område. I detta sammanhang behandlas en moderat besparingsmotion, vilken utgör en följdmotion till partimotionerna om inriktningen av den ekonomiska politiken samt om näringspolitiken. Våra förslag i denna motion minskar statens upplåningsbehov med ca 3 900 milj.kr. Därav utgör 585 milj.kr. anslagsminskningar och resterande intäkter till statsbudgeten bl.a. från försäljning av statliga företag. Vi har i motion N216 föreslagit riksdagen att uppdra åt regeringen att framlägga förslag som syftar till en försäljning av statliga företag — till ett värde av minst 3 miljarder kronor per år. Den omständigheten att många frågor behandlas i annat sammanhang gör att våra yrkanden inte kan behandlas samtidigt. Det är således delar av våra totala besparingsförslag som nu blir föremål för avgörande, medan övriga förslag tas upp i anslutning till särpropositioner och andra delar av budgetpropositionen. Denna uppläggning av riksdagsarbetet, vilken betingas av uppsplittringen på ett flertal regeringspropositioner, gör att helheten blir svår att överblicka. Det blir med andra ord alltmer komplicerat att jämföra regeringens och oppositionens olika budgetalternativ. Våra besparingsförslag skall ses i relation till vad som måste göras på skattepolitikens område för att främja näringslivets konkurrenskraft och framtida lönsamhetsutveckling. Dessa förslag utgår från vårt synsätt att man med en generell ekonomisk politik bättre kan befrämja näringslivets utveckling än med olika bidrag. Avregleringar och avmonopoliseringar är också nödvändiga. De höga skatterna är ett av våra största samhällsproblem. Skatterna hämmar många välståndsskapande insatser. Vårt internationellt sett extrema skattetryck är en av de avgörande orsakerna till att Sverige alltsedan andra hälften av 1960-talet haft en väsentligt lägre ekonomisk utvecklingstakt än andra västeuropeiska länder. Det höga skattetrycket beror på att den offentliga sektorn är för stor och att den enskilda sektorn är för liten. Dessa två sektorer är beroende av varandra som två kommunicerande kärl, dvs. som de två kamrarna i ett timglas. Den moderata strategin går ut på att öka den enskilda sektorns andel av vår ekonomi och minska den offentliga, dvs. den politiska sektorns andel. Genom att hålla tillbaka de offentliga utgifterna kan underskotten och skattetrycket minska samtidigt. De besparingar vi gör i offentliga utgifter kommer därmed hushåll och företag till godo genom sänkta skatter och genom minskad offentlig upplåning. Genom skattesänkningar stimuleras tillväxten av den enskilda sektorn. Företag kan lättare bildas och expandera. En allt större del av vår samlade produktion måste åstadkommas inom det enskilda näringslivet. Det gäller inte bara industrin. Det gäller kanske i ännu högre grad tjänstesektorn. Många av de tjänster som i dag utförs av stat, landsting och kommun kan därigenom komma att utföras av den enskilda tjänstesektorn. Resultatet blir ofta både högre kvalitet och lägre kostnader. Just de sänkta skatternas roll för att få fart på det enskilda näringslivet måste uppmärksammas mer. Sänkta skatter har en nyckelfunktion där. Det är helt enkelt så att beskattningen innebär att man tar resurser från företag och hushåll och för över dem till den politiska sektorn. Minskar man skatteuttaget kommer hushåll och företag att bli ekonomiskt starkare. Det är detta som är det centrala i lågskattepolitiken. Det är endast en politik med denna inriktning som kan åstadkomma balans i vår ekonomi. En minskning av de offentliga utgifterna är den enda framkomliga vägen för att undvika mycket hög arbetslöshet och mycket hög inflation i framtiden. Vår besparingspolitik skall ställas mot regeringens skattehöjningspolitik. Regeringen har i genomsnitt höjt skatterna med bortåt 10 000 kr. per hushåll sedan den tillträdde 1982. Fortsätter man med ett budgetunderskott på nuvarande nivå, innebär det en skuldökning med 25 000 kr. per år för t.ex. en tvåbarnsfamilj. De centrala fördelningskonflikterna står i dag mellan vår generation och nästkommande generationer samt mellan privat och politisk sektor. Jag har, herr talman, med detta redovisat en rad viktiga motiv för de förslag som vi lagt fram i den nu aktuella besparingsmotionen. Det är nödvändigt att återkommande göra detta, eftersom vi ständigt möts av ett statiskt socialdemokratiskt tänkesätt. Socialdemokraterna bortser helt från de dynamiska effekterna av sänkta skatter. Som framgår av de reservationer som vi fogat till det betänkande som kammaren nu behandlar, gäller våra besparingar bl.a. anslagen till kommittéer och branschpolitiska åtgärder, anslagen till statens industriverk och andra myndigheter, m.m. Jag skall inte ta upp kammarens tid för en genomgång av varje delområde utan begränsar mig till ett par sådana områden. I övrigt hänvisar jag till vad vi har anfört i resp. reservation. I samband med övervägandena år 1983 om industriverkets organisation riktades från moderata samlingspartiets sida stark kritik mot regeringens förslag. Kritiken gällde bl.a. överföringen till SIND av vissa regionalpolitiska uppgifter och de ökade resurserna för branschutredningar och olika slag av riktade stödinsatser. Det finns enligt vår mening skäl att ånyo ta upp frågan om myndighetsorganisationen till prövning. Genom en övergång från selektiva stödformer till generellt verkande åtgärder bör huvuddelen av den verksamhet som för närvarande bedrivs inom SIND kunna avvecklas. De viktiga myndighetsuppgifter som i dag handläggs inom SIND bör tillsammans med en stor del av berörd personal föras över till fträmst STU, styrelsen för teknisk utveckling. Investeringsbanken bör avvecklas. Enligt vår mening finns det på dagens kapitalmarknad inte något behov av banken. Hittills har statens kapitalinsats i banken uppgått till 1,3 miljarder kronor, varjämte garanti har ställts för bankens förpliktelser med 5 miljarder kronor. Sedan bildandet år 1967 har banken inte gett utdelning till ägaren på insatt kapital. Avvecklingen bör ske i den takt som är möjlig med hänsyn till bankens nuvarande åtaganden. Några nya engagemang bör inte göras. Delar av låneportföljen kan försäljas. Allteftersom verksamheten minskar bör bankens medel kunna successivt frigöras och återbetalas till långivare resp. ägare. Vi räknar med att minst 200 milj.kr. på detta sätt bör kunna tillföras statsbudgetens inkomstsida under nästa budgetår. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att senast under hösten 1986 lägga fram förslag för riksdagen om en avveckling av investeringsbanken, i enlighet med vad vi anfört i vår motion. Kreditgivningen till näringslivet bör handhas av banker och kreditinstitut. Dessa har hög kompetens när det gäller kreditbedömningsfrågor och dessutom ett vitt förgrenat kontorsnät. Utvecklingsfonderna bör därför koncentrera sig på rådgivningsoch konsultinsatser med inriktning på de mindre företag vilkas kompetens när det gäller t.ex. ekonomisk planering, marknadsföring och tillämpning av ny teknik kan behöva förbättras. Utvecklingsfondernas tjänster bör i princip avgiftsfinansieras. En effekt härav skulle antagligen bli att kvaliteten på fondernas tjänster förbättrades. Det bör ankomma på utvecklingsfonderna att själva bestämma vilken ersättning de skall begära för sina tjänster. Det ligger i sakens natur att fonderna inte kommer att sätta sådana priser för sina tjänster att företagen avskräcks från att utnyttja den erbjudna servicen. En successiv avveckling av rörelselånen ter sig därför naturlig. Utvecklingsfondernas behov av finansieringsmedel minskar därigenom. Vi föreslår att staten omedelbart tar upp förhandlingar med landsting och berörda kommuner för att ändra villkoren i avtalen om de regionala utvecklingsfonderna. Därvid bör frågor om ändrade riktlinjer för fonderna tas upp, bl.a. beträffande ökad avgiftsfinansiering och minskad utlåningsverksamhet. Syftet bör vara att åstadkomma besparingar. Åtgärder i detta hänseende bör leda till att belastningen på statsbudgeten budgetåret 1987/88 kan minskas med minst 20 milj.kr. Vidare bör riktpunkten vara att ca 125 milj.kr. av utvecklingsfondernas likvida medel skall kunna återföras till staten under nästa budgetår. Riksdagen bör kunna utgå ifrån att de regionala huvudmännen i rådande läge kommer att visa bredvillighet att tillmötesgå statens önskemål och sålunda lämna ett bidrag till den nödvändiga saneringen av statsfinanserna. I detta sammanhang bör även utvecklingsfondernas framtida struktur övervägas. Inte bara besparingsskäl talar för detta. I storstadsregioner med en välutvecklad infrastruktur av konsultbyråer har utvecklingsfonderna ett mindre berättigande. De resurser som frigörs om de statliga anslagen till dessa fonder helt eller delvis avvecklas kan åtminstone delvis överföras till regioner med svåra ekonomiska problem. De nya resurserna kan där inriktas på att förbättra kvaliteten på snarare än öka kvantiteten av fondernas serviceverksamhet. Kvaliteten behöver höjas för att fonderna i fråga skall kunna ge ett verksamt regionalpolitiskt bidrag. Vi anser att ett bättre resursutnyttjande bör åstadkommas genom samordning av verksamheten mellan industriverket och styrelsen för teknisk utveckling . En översyn av STU bör snarast komma till stånd och syfta till att STU klart skall skiljas från de frågor som gäller teknisk grundforskning och att dess roll i förhållande till industrin skall vara stödjande —icke styrande. Den nuvarande konstruktionen med ett speciellt organ inom STU, kallad teknisk forskningsrådsfunktion, bör alltså ersättas med ett självständigt tekniskt forskningsråd inrättat för att i STU:s ställe fördela medel till teknisk grundforskning. Medel för ändamålet, 70 milj.kr., bör anvisas under utbildningsdepartementets huvudtitel. En konsekvens av detta blir att anslaget till STU för teknisk forskning och utveckling bör reduceras i motsvarande mån. Därtill bör det bättre resursutnyttjande som en samordning enligt vårt förslag mellan SIND och STU innebär kunna ge möjlighet till ytterligare besparingar. Vi beräknar således ett i förhållande till regeringens förslag med 100 milj.kr. minskat anslag, vilket innebär en total besparing på 30 milj.kr. Från anslaget F 16, Forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag, som disponeras av STU, bestrids kostnader för bidrag till teknikbaserade småföretag. När detta anslag infördes under 1984 avvisades det från vår sida. Enligt vår mening bör statens stöd till dylik verksamhet i stället inriktas på att skapa en gynnsam miljö för berörda företags expansion genom generellt verkande åtgärder på skatteområdet m.m., som vi framhållit i den näringspolitiska partimotionen. Vi har även i andra sammanhang redovisat vår principiellt negativa inställning till den typ av selektiva stödåtgärder som detta bidragssystem utgör ett exempel på. Dessutom kan erinringar göras från praktiska och formella utgångspunkter. Vi föreslår därför att denna begäran om ett reservationsanslag på 21,7 milj.kr. avslås. Den utveckling som har skett på kreditmarknaden under senare år har inneburit väsentligt bättre möjligheter för företagen att skaffa kapital för finansiering av riskfyllda investeringar. Dessutom har företagens behov av extern finansiering minskat. De motiv som låg bakom bildandet av industrifonden 1979 har således försvagats högst väsentligt. Fonden bör enligt vår mening avvecklas genom återbetalningar av statens kapital. I den näringspolitiska partimotionen föreslår vi utförsäljning av statliga företag, bl.a. i syfte att öka statens inkomster och därigenom ytterligare bidra till att förbättra det statsfinansiella läget. Regeringen bör enligt vår mening arbeta med ambitionen att statliga företag kan avyttras i en sådan omfattning att det statliga upplåningsbehovet minskar med minst 3 miljarder kronor per år. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna ni 1, 2,6, 7; 11, 12:15; 17, 18, 20; 22, 25, 29, 31 och 33;

Herr talman! Folkpartiets grundinställning vad gäller näringspolitiken är att den skall utformas så att den skapar förutsättningar för ett utvecklande näringsliv. Svenskt näringsliv skall vara internationellt konkurrenskraftigt, marknadsekonomiskt format och helst ha en ekonomisk bärkraftighet som gör det oberoende av statligt stöd. Det är utgångspunkten. Men vi är samtidigt medvetna om att näringslivet ständigt påverkas av olika betingelser som ändras i tiden, ändrar karaktär, ändras geografiskt och ändras från en grupp till en annan. Därför har vi målsättningen att försöka minska det statliga stödet med ena handen, samtidigt som vi med den andra handen vill ge mer utrymme för egen företagsutveckling och egen expansion genom mindre styrning och färre pålagor från statens sida. Här har vi uppenbarligen en annan inställning än regeringspartiet, och det resulterar, i näringsutskottets betänkande 14, i ett antal reservationer. Folkpartiets näringspolitik i stort kommer säkert Christer Eirefelt att belysa mer i samband med utskottets nästa betänkande om näringspolitiken. Men jag vill här ta upp några punkter som rör anslagsfördelningen. Statliga bidrag i lagom portioner kan vara en stimulans som företag behöver i speciella skeden. Det är helt klart att det också finns en stor grupp företag som nästan alltid lever mer på marginalen än andra. Jag syftar då på de små och medelstora företagen. Livskraften hos småföretagen är oändligt viktig för vårt land. Vi har i Sverige mer än 1 miljon människor direkt verksamma i småföretag. Bara om vi tar vara på utvecklingskraften i redan etablerade mindre företag och stimulerar till nyföretagande kan vi få nya jobb i olika delar av landet. Vi vill att detta skall ske genom mindre pålagor, färre regleringar, skattelättnader på aktier och arbetande kapital, ökad näringsfrihet och över huvud taget större förståelse för småföretagandets villkor. Vi tror att det är bättre än riktade stödinsatser och branschutredningar. SIND:s roll som huvudinstrument för en selektiv statlig industripolitik vill vi ompröva för att åstadkomma en bättre arbetsfördelning mellan SIND och STU. Ansvaret för teknikutveckling bör därvid i princip åvila STU. Härigenom, och genom de regionala utvecklingsfondernas verksamhet, bör industripolitiken kunna i högre grad inriktas på de små och medelstora företagens behov. Folkpartiet är emellertid inte berett att nu förorda en avveckling av SIND. Folkpartiet anser att de regionala utvecklingsfonderna utgör en viktig del av samhällets stöd till de små och medelstora företagen. Enligt intentionerna skall fonderna främja utvecklingen av ett internationellt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv, både genom vidareutveckling av befintliga och genom etablering av nya företag. Utvecklingsfondernas kreditoch serviceverksamhet är särskilt betydelsefull för de minsta företagen. Fondens resurser — ekonomiskt och personellt — måste fördelas så, att inte dessa företag blir satta på undantag. Enligt folkpartiets uppfattning bör utvecklingsfondernas kreditverksamhet vara ett komplement till bankernas och huvudsakligen användas där formella säkerheter inte räcker för bankkredit. Fonderna har också en väsentlig uppgift som kontaktförmedlare mellan mindre företag och olika myndigheter. Även när det gäller serviceverksamheten bör utvecklingsfonderna sträva efter samarbete med t.ex. företagens egna organisationer, inte minst för att undvika dubbelarbete. Den målgrupp som utvecklingsfonderna vänder sig till anser vi vara alltför snäv. Målgruppen bör vidgas till att omfatta även hantverksoch serviceföretag. Nuvarande regler leder till gränsdragningsproblem, och de ter sig alltmer omotiverade i ett läge där efterfrågan på olika tjänster ökar snabbt, såväl inom den tillverkande industrin som inom samhället i stort. Särskilt kvinnor startar ofta företag inom andra branscher än tillverkningsindustrin. En utvidgning av målgruppen skulle därför innebära en puff framåt och ett stöd för kvinnliga företagare, liksom också för ungdomar. Fondernas styrelser har i dag på vissa håll för få ledamöter med näringslivserfarenhet. Folkpartiet anser dock inte att den nuvarande ordningen för utseende av styrelseledamöter för närvarande bör ändras. Däremot är det viktigt att de politiska partierna tillser att en lämplig fördelning sker vid valet av fondstyrelser, så att personer med företagserfarenhet utses i större utsträckning. Regeringen bör snarast möjligt lämna riksdagen ett underlag för bedömning av i vad mån det vid styrelsevalen har tagits hänsyn till utskottets uttalande i frågan förra våren. Vi föreslår att riksdagen riktar en sådan anmodan till regeringen. Herr talman! Villkoren för hantverket har försämrats i vårt land. I takt med industrins framväxt har många hantverk drivits tillbaka. Det är från många utgångspunkter en beklaglig utveckling. Ett levande hantverk står inte i motsatsställning till expansiv och framtidsinriktad industriell produktion. Tvärtom är det ett viktigt komplement. Hantverk i olika former kan ge ett väsentligt bidrag till sysselsättningen. Det är vidare av kulturhistoriska skäl angeläget att vi förvaltar ett genom generationer förvärvat kunnande. Problemet är att hantverkskunnande inte kan stoppas i ”malpåsar”. Levande hantverk kan bara överleva om det efterfrågas av den verksamma generationen och förs vidare till nästa. Dagens tekniker behöver känna till den äldre tekniken för att förstå och analysera de tidiga samhällena. Studium av äldre teknik lär oss hur beroende vi är av naturen. Den vidgar med sin mångfald av lösningar teknikbegreppet och stryker under sambanden mellan olika delar av mänskligt liv och kunnande. I dag används detta erfarenhetsarkiv alltför litet. Hantverkskunnandet — förvärvat genom generationers praktik — kan stödja dagens teknik och initiera morgondagens. Som exempel kan nämnas att dagens utbildning av byggtekniker och byggnadsarbetare inte tar tillräcklig hänsyn till att reparationer och upprustning av äldre hus kommer att bli en betydande del av deras kommande arbetsuppgifter. Hantverksutövarna är beroende av ändamålsenliga och billiga lokaler. Ofta rycks marken för deras verksamhet undan när stadsdelar saneras. Det är angeläget att sådan upprustning och sanering sker på ett sådant sätt att hantverkets villkor och önskemål kan beaktas. En expansion av hantverket skulle också kunna ge ett värdefullt tillskott till sysselsättningen. De flesta hantverk återfinns inom servicesektorn, men även inom industrin finns behov av hantverkskunnande. Jag vill i det här sammanhanget också hänvisa till vad jag har sagt om utvecklingsfondernas målgrupp. Dessa fonder bör med sina medel kunna ge ett icke oväsentligt stöd till hantverket. Det är viktigt att hålla i minnet att industrin och hantverket behöver varandra och att en god och stabil utveckling av näringslivet måste bygga på mångfald. Jag har i detta sammanhang inte kunnat gå in på varje reservation och varje del av anslagsfördelningen, men jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 29 och 33.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 14 behandlas vissa anslag inom industridepartementets område. Centerns industripolitik bygger på grundvärderingarna decentralisering, resurshushållning, regional balans och det avgörande värdet i den enskilda människans initiativ och ansvarstagande. När jag nu kortfattat skall redovisa de reservationer som centern har fogat till detta betänkande är det viktigt att som en bas för samtliga reservationer redovisa dessa grundvärderingar. I reservation 4 tar vi upp frågan om medelsanvisning till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling. Det är enligt vår mening olyckligt om den av majoriteten föreslagna minskningen av bidragsanslaget för budgetåret 1986/87 skulle försvåra verksamheten medan industriverkets översyn av de statliga insatserna på området pågår. Vi förutsätter att denna utredning skall ge ett bättre underlag för att bedöma statens fortsatta insatser för SIFU:s verksamhet. Vi biträder därför majoritetens förslag om medelstilldelning, men vi förutsätter att regeringen mycket noga följer frågan och vid behov anvisar pengar på tilläggsbudget i den omfattningen att SIFU på ett tillfredsställande sätt kan fullfölja sina uppgifter inom ramen för den statliga näringspolitiken. Jag yrkar bifall till reservation 4. Hemslöjden är viktig både ur sysselsättningssynpunkt och för att föra kulturarv och hantverksskicklighet vidare. Centern yrkar att anslaget ökas med 3,5 milj.kr. till totalt 9 386 000 kr. Därmed blir det möjligt att fullfölja 1981 års riksdagsbeslut om hemslöjden. Det finns då också utrymme för att inrätta en tredje tjänst som samekonsulent. Jag yrkar bifall till reservation 5. Centern anser det angeläget att industriverkets program för branschfrämjande åtgärder kan utnyttjas som ett aktivt regionalpolitiskt instrument. Vi hävdar att detta bör beaktas vid den förestående översynen av programmen. Så bör t.ex. teknikutvecklingen inom den träbearbetande industrin särskilt stödjas utifrån regionalpolitiska hänsyn. Jag yrkar bifall till reservation 8. Utvecklingsfondernas verksamhet är av stor betydelse för utvecklingen av och i de mindre företagen. I reservation 10 har vi tillsammans med folkpartiet pekat på vikten av att utvecklingsfonderna ägnar särskild uppmärksamhet åt de minsta företagen. De mindre företagen spelar en viktig roll som idégivare när det gäller teknisk utveckling och förnyelse i näringslivet. Därför är det angeläget att på olika sätt underlätta och stimulera innovationsverksamheten i våra småföretag. Jag yrkar bifall till reservation 10. I reservation 12 stryker vi tillsammans med moderater och folkpartister under betydelsen av att till utvecklingsfondernas styrelser utses personer med erfarenhet från företag. Vi anser att det är självklart att landstingen skall utse utvecklingsfondernas styrelser. Men det är samtidigt viktigt att de politiska partierna beaktar att de personer som de nominerar har lämpliga kunskaper och erfarenhet. Jag yrkar bifall till reservation 12. I reservation 13 hävdar vi tillsammans med folkpartiet att det finns övertygande skäl för att utvecklingsfonderna skall utvidga sin finansieringsverksamhet till att omfatta även sådana hantverksoch serviceföretag som inte arbetar med särskild inriktning på tillverkningsindustrin. Nuvarande bestämmelser om målgrupp leder till gränsdragningsproblem. De ter sig inte motiverade i dagens läge, och regeringen bör därför genom en ändring i finansieringsordningen snarast undanröja denna begränsning. Jag yrkar bifall till reservation 13. I reservation 14 understryks vikten av att staten stöder och stimulerar hantverksnäringarna. Erfarenheten har visat att hantverkets intressen ofta har fått stått tillbaka för den industriella tillverkningens vid prioriteringar hos SIND och utvecklingsfonderna av olika stödbehov. Vi hävdar att riksdagen genom ett uttalande skall stryka under hantverkets betydelse och därmed skapa förutsättningar för en högre prioritering av hantverkets intressen vad gäller SIND, utvecklingsfonderna och länsstyrelserna. Vidare föreslår vi ett anslag om 1,5 miljoner till hantverksnämnden. Jag yrkar bifall till reservation 14. Regeringens förslag om en minskning av anslaget till småföretagsutveckling visar på ett bristande intresse för småföretagen och en felaktig prioritering av de näringspolitiska insatserna. Centern hävdar att det är en riktig prioritering att anvisa 22,5 miljoner mer till småföretagsutveckling än vad regeringen föreslår. Vi anser att totalt 165 750 000 kr. skall anvisas för småföretagsutveckling. I detta belopp ingår 10 miljoner för särskilda bidrag till utvecklingsfonderna i stödområdeslänen. Jag yrkar bifall till reservation 16. Kooperativ utveckling och ungdomskooperativprojektet är frågor som Elving Andersson kommer att ta upp. Centern finner det anmärkningsvärt att regeringen i sina förslag om medelsanvisning till STU inte har tagit hänsyn till att STU fr.o.m. innevarande budgetår har ansvar för det statliga stödet på det miljötekniska området. Det är uppenbart att en väsentlig sänkning av ambitionsnivån på detta område har ägt rum. Vi i centern kan inte acceptera detta. Jag yrkar bifall till reservation 23. Enligt centerns uppfattning bör STU i sitt arbete för att främja teknikspridning ta regional hänsyn. Det bör finnas samma möjligheter till arbete och boende i alla delar av vårt land. Skall den målsättningen förverkligas, måste den beaktas i samband med att stöd ges till olika projekt och verksamheter. Jag yrkar bifall till reservation 24. Centern vill att STU anvisas 50 miljoner mer än vad regeringen föreslår. Motivet är bl.a. att möjliggöra ökade resurser för utveckling av bättre miljöteknik och en uppräkning av näringsbidraget för innovatörer samt för ökade insatser för att främja småföretagsutvecklingen. Jag yrkar bifall till reservation 26. Datateknikens betydelse är vi alla medvetna om. För att rätt utnyttja datatekniken måste programvaran utformas med stor omsorg, så att den väl passar såväl verksamhet som brukare. Staten är en stor brukare av programvara. Staten har därmed stora möjligheter att påverka utvecklingen och utformningen av programvaran. Det är enligt centerns uppfattning viktigt att staten tar sitt ansvar vid upphandling av programvara. Jag yrkar bifall till reservation 27. Centern har yrkat att anslaget för forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag skall höjas med 20 miljoner. Det innebär nästan en fördubbling. Efterfrågan på detta anslag har varit mycket stor. Med hänvisning till vad jag tidigare sagt i mitt anförande om småföretagens stora betydelse för teknikutvecklingen, är det angeläget att denna efterfrågan kan tillgodoses. Jag yrkar bifall till reservation 30. I reservationerna 32 och 34 tar vi upp anslaget till Industrifonden. Vi anser i centern att det är riksdagen som skall besluta om ramar och alternativ användning av anvisade medel. Regeringen har gång efter annan varit benägen att ta saken i egna händer och på sin höjd redovisa i efterhand. Vi anser att detta är ett högst olämpligt förfaringssätt. Jag yrkar bifall till reservationerna 32 och 34. Herr talman! Med denna snabba genomgång av centerns reservationer i näringsutskottets betänkande 14 har jag redovisat riktlinjerna i centerns industripolitik, som mycket väl överensstämmer med de grundläggande värderingar som jag redovisade i början av mitt anförande.

Herr talman! Vi lever i datoriseringens tidsålder. Vilka är då de grundläggande tendenserna i den utveckling som präglar datoriseringen i vår tid? Det första är att denna nya teknik är oerhört kunskapsoch forskningsintensiv. Det betyder å andra sidan att det är några få, mycket stora företagsjättar, företagsimperier, som över huvud taget har de resurser som krävs för att utveckla grunderna för denna teknik och dess framsteg. Det betyder i sin tur att små nationer som Sverige, som inte har några egna, nationella datajättar, kommer i ett tillstånd av växande beroende. Så är det med Sverige i dag — detta trots de ambitiösa tankar som ligger bakom exempelvis regeringens nationella mikroelektronikprogram. De stora internationella datajättarna, bland vilka IBM intar en absolut särställning — jätten bland jättarna, så att säga — är naturligtvis inte bara ekonomiskt verksamma, utan de utgör också viktiga centra för politisk maktutövning. Detta komplicerar naturligtvis läget och för in en säkerhetspolitisk och neutralitetspolitisk aspekt i detta växande beroende på dataområdet, som en liten neutral nation som Sverige håller på att råka ut för. Dessa datajättar är mycket svartsjuka i fråga om sina revir och sina kunder och är mycket angelägna om att binda upp sina avnämare vid den typ av teknik och system som just deras företag framställer. Detta adderar alltså ytterligare till den politiska maktaspekten. Denna makt speglas också i den nästan överdrivna beredvillighet och mjukhet med vilken den svenska regeringen går de amerikanska jättarnas önskemål till mötes när det gäller att lagstifta på ett sätt som skulle begränsa Sveriges handlingsfrihet gentemot vissa andra nationer. Dessa datajättar försätter oss i en litet tvivelaktig position också därför att datatekniken, och speciellt dess nya steg mikroelektroniken, egentligen har växt fram inte så mycket på grund av de civila behoven som på grund av de militära applikationer som den har kunnat erbjuda. Den är en mycket viktig och tung del av rustningsindustrin. Den har levererat mycket av den utrustning som används för de typer av terrorbombningar som nyligen pågick i Medelhavsvärlden. Den utgör en bärande del i det stora militärindustriella komplexet. Detta gör att datajättarna inte bara är ekonomiska maktcentra utan också har en icke-kommersiell koppling, vilket kan innebära faror om man blir för beroende av dessa jättar. Som Rom-klubbens vetenskapsmän också har konstaterat, har denna utveckling på dataområdet, med en viss koncentration av kunskap, forskningsresurser och ekonomisk makt, en klar tendens att öka de teknologiska och industriella klyftorna i världen också i en vidare bemärkelse. Slutligen har denna nya teknologi den egenskapen att den i en utsträckning som saknar historiska motstycken kan slå ut och ersätta mänskligt arbete. Den får alltså utomordentligt stora sociala konsekvenser, så stora att ingen officiell utredare här i Sverige ens har vågat sig på att mäta storleken av förändringarna. Det har gjorts sådana mätningar i andra länder. Resultaten är ganska häpnadsväckande. Ett exempel som jag brukar anföra i sådana här debatter är den västtyska urindustrin som under 1970-talet förlorade 40 96 av sina arbetstillfällen. Om man sammanför alla dessa tendenser talar de utomordentligt starkt för att skall Sverige hävda sig på detta område måste Sverige upprätta en rimlig grad av nationellt oberoende. Sverige får inte bli en satellit till de här jättarna. Är det då över huvud taget praktiskt möjligt att eftersträva en sådan rimlig grad av oberoende? Inom vpk tror vi att det är möjligt. Vi tror det därför att den nya teknologin också har andra egenskaper, som från svensk synpunkt inte är fullt så dystra som dem som jag inledningsvis pekade på. Tekniken är mycket flexibel. De speciella system och applikationer som mycket starkt har styrts av de militär-tekniska behoven i vår tid är ingalunda de enda applikationer som kan föras över på det civila området. Man kan mycket väl med den flexibilitet som den här tekniken besitter tänka sig helt andra typer av applikationer, som inte är så bundna vid de militärt motiverade systemen, utan som utgår ifrån det civila samhällets behov. Man kan också tänka sig den nya teknologin förenad med helt olika former av arbetsorganisation. Man löper den risken nu att man får ökade klyftor i samhället, att det blir en deklassering av det traditionella yrkesarbetets position. Men det finns också exempel på att man faktiskt kan skapa ökad jämlikhet genom en generell och stark uppskolning av yrkeskunskapen hos de människor som befinner sig på de arbetsplatser som är föremål för den här teknologiska omdaningen. Detta ger anledning till en viss optimism, men det förutsätter att man går in och styr denna teknik, att man bryter den tendens som nu dominerar. En annan egenskap hos den nya teknologin som inger en viss optimism och ger vissa möjligheter är den att utvecklingen går mycket snabbt. Vid återkommande tillfällen i teknologins utveckling sker det kvalitativa språng, där helt nya typer av system och applikationer avlöser de gamla. Då finns det alltså möjlighet för dem som kanske har släpat efter i de gamla applikationerna att gå in och genom ett beslutsamt program göra sig gällande och komma i täten i den nya kvalitativa form som tekniken i det nya stadiet tar. Detta är vad vi föreslår att man på en smula sikt skulle kunna tänkas göra i Sverige. Det har nämligen visat sig att man, när man baserar datateknik på optik, får en mycket starkt ökad kapacitet. Man kan då få utrustning som kan behandla data både kvantitativt och kvalitativt i en helt annan utsträckning. Prestanda hos tekniken ökar mycket kraftigt. Och om man i dag medvetet skulle börja att lägga upp ett program för att få fram optikbaserade datorer i Sverige, skulle det föra Sverige upp, tillsammans med andra mindre nationer som kanske vill samarbeta beträffande projektet, till en mindre beroende och mera ledande ställning i detta nya stadium. Detta skulle alltså betyda mycket för hävdandet av den nationella självständigheten, liksom också för möjligheten att styra den nya teknologins applikationer i vad man brukar kalla socialt acceptabla former — vad nu olika partier eventuellt kan mena med det, i varje fall vad man enligt arbetarrörelsens värderingar menar är socialt acceptabelt. Därför har vi föreslagit riksdagen och näringsutskottet ett sådant medvetet program. Utskottet har svarat att det försiggår forskning på detta område. Man har nämnt en viss summa som under tre år skall spenderas på optik. Jag har dock den uppfattningen att man här inte har beaktat att det gäller optik i alla dess former på detta område. Enligt vad jag inhämtat är det en ganska fragmentarisk typ av satsning. Det finns alltså ingen medveten avsikt att få fram optikbaserade datorer i Sverige i dag, och det är det som är avsikten med den motion vi har väckt. Vi är oroliga för att om man går förbi möjligheterna att i detta skede ta ett nytt steg i den svenska teknologiska utvecklingen, kommer det i längden att bli skadligt för det nationella oberoendet, både i rent ekonomisk och teknologisk bemärkelse och ur säkerhetspolitisk synpunkt. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna till detta betänkande.

Herr talman! På denna de många reservationernas julafton som hela denna dag har varit skall näringsutskottet också be att få bidra med 34 stycken. Så långt kammarens nervositet och mitt rostiga målföre medger skall jag försöka kommentera åtminstone de flesta. Men först några allmänna synpunkter. Mot bakgrund av utvecklingen i andra industriländer måste konstateras att den svenska industriutvecklingen varit gynnsam. Arbetslösheten i jämförliga industriländer, i EG-länderna och även i USA, är skrämmande hög. I Sverige är den lägre om ock inte godtagbar. I EG-länder och i Amerika kämpar man med en omodern stålindustri som subventioneras eller hålls under armarna på andra sätt, t.ex. protektionistiska. Den svenska stålindustrin är nu i stort sett rensad från förlustenheter, har en produktion av särdeles hög kvalitet och är mycket rationell. På olika håll i världen subventionerar staterna en föråldrad varvsindustri på en omöjlig marknad. Här omstrukturerar vi, som det heter, med stora uppoffringar varvsindustrin till bl.a. en som vi hoppas framgångsrik bilindu stri. I Europa kämpar även bilindustrin med svåra lönsamhetsproblem. Vår bilindustri är under stark utveckling och mycket lönsam. Inom svensk pappersindustri ser man fram mot även 1986 som ett gott år trots att all världsprognos för papper pekar i motsatt riktning. Det jag nämnt är de stora exemplen på framgångar som leder upp ur krisen för svenskt näringsliv. Naturligtvis skall jag inte stå här och pösigt påstå att framgångarna uteslutande är resultatet av en lyckad socialdemokratisk näringspolitik. De är resultatet av hela svenska folkets ansträngningar, de anställdas, näringslivets och samhällets. Den lyckade politiken är i sin tur resultatet av hela riksdagens ansträngningar, av regeringspartiets men också av oppositionspartiernas granskande och genomlysning. Samtidigt som vi får erkänna att vi har långt till våra mål, full sysselsättning och en god regional fördelning, är det uppenbart att vi nu inte skall peta mycket i en näringspolitik som fungerar bra. Därför har näringsutskottets majoritet med stor försiktighet tagit ställning i de frågor som samlat reservationer i betänkande 14 om anslag inom industridepartementets område. Moderaternas och för all del i viss omfattning också folkpartiets besparingsförslag är visserligen vällovliga, men de är äventyrliga, sett mot bakgrunden att vi inte vågar peta för mycket i den industripolitik som uppenbarligen är lyckad. I reservation 1 har folkpartiet och moderaterna erinrat mot att man som ett led i regeringens strävan efter informationsutbyte och samråd med näringslivet under de senare åren haft en sorts samrådsorgan, och man vill ha samrådsorganen nedlagda. Den uppfattningen framförs alltså både av moderaterna och av folkpartiet. Men utskottet har senast då man behandlade budgetpropositionen 1985 avstyrkt motionsyrkanden av den innebörden. Vi menade — och det menar majoriteten fortfarande — att regeringen bör ha frihet att ordna sådana samråd med näringslivet som den finner lämpliga. Därför kan vi inte biträda reservation 1. I reservation 2 erinrar moderaterna, som Sten Svensson här har sagt, om en kritik som man redan tidigare anfört, nämligen 1983, när myndighetsorganisationen på industripolitikens område skapades. Man ville då gå över från selektiva stödformer till generellt verkande åtgärder, och därmed skulle den verksamheten inom statens industriverk kunna avvecklas. Man vill också att utredningsverksamheten inom SIND avvecklas. I folkpartiets partimotion redovisas också en kritisk inställning till delar av SIND:s verksamhet, särskilt branschutredningarna, men något krav på organisationsförändringar framförs inte av folkpartiet, som Gudrun Norberg här nämnt. Det framgår emellertid av propositionen att regeringen avser att under våren 1987 redovisa sina prioriteringar inom det industripolitiska och forskningspolitiska området. Majoriteten finner därför att det inte kan vara särskilt meningsfullt att nu diskutera frågan om SIND och SIND:s situation. Därmed yrkar jag avslag på reservationerna 2 och 3 från moderaterna resp. folkpartiet. Vi har i utskottet noterat att resultatet av SIFU:s verksamhet har förbättrats, inte minst ekonomiskt. Det förefaller som om man hade övervunnit de problem man verkligen haft med flyttningen till Borås. Industriverket har emellertid gjort en översyn, och man räknar inom utskottet med att regeringen kommer att lägga fram förslag beträffande SIFU med anledning av den översynen, t.ex. inför behandlingen av frågan om statsbidrag för budgetåret 1987/88. I centerreservation nr 4 framförs önskemål om att SIFU:s verksamhet mera skall inriktas på mindre företag. Men den frågan bör lämpligen prövas i samband med regeringens överarbetning av SIFU:s verksamhet. I reservation 5 vill centerpartiet främja hemslöjden. Från anslaget för hemslöjden bestrider staten kostnader för en tjänst som konsulent i varje län, en tjänst som spetskonsulent och två tjänster som sameslöjdskonsulenter. Centern vill ha ytterligare en sameslöjdskonsulent. Någon plan för den vidare utbyggnaden av konsulentverksamheten har inte fastlagts, och regeringen föreslår därför oförändrad organisation men ökar anslagsposten för övrig verksamhet inom det här området från 400 000 kr. till 1 350 000 kr. I dessa tider av snål besparingsvind är det en mycket stor ökning, som utskottsmajoriteten känner tillfredsställelse över. Utskottet ser positivt på den verksamheten. I reservation 6 avstyrker moderaterna regeringens förslag om ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder för budgetåret 1986/87 — detta med hänvisning till att det borde belasta utrikesdepartementets huvudtitel. Vi kan emellertid inte finna att riksdagen skall lägga sig i, på vilken huvudtitel regeringen för utgifterna. Jag yrkar därför avslag på reservation 6. Regeringen föreslår att nu löpande program för branschfrämjande åtgärder fullföljs. Moderata samlingspartiet och folkpartiet har i reservation 7 yrkat på att verksamheten skall avvecklas. Centern yrkar i reservation 8 med den argumentering som vi har hört av Ivar Franzén att man skall satsa ytterligare 10 milj.kr. Den ena delen av oppositionen vill avveckla och den andra vill anslå ytterligare medel. Det kan möjligen leda till den något förenklade slutsatsen att vi kanske har gjort rätt som har stannat i mitten, som det populärt heter. Reservation 9 från vpk handlar om sågverksindustrins aktuella läge och framtidsutsikter. Jag föreställer mig att Paul Lestander kommer att uppehålla sig vid den, eftersom han står på talarlistan. Men för att vinna tid, herr talman, får jag kanske nämna beträffande denna reservation att den berör Norrbotten. Vi har i utskottsmajoriteten ställt frågan: Varför bara Norrbotten? Paul Lestander kommer sannolikt att säga, att vi måste börja någonstans. Det är naturligtvis riktigt, men vi har inte varit beredda att vara med om en så snäv geografisk avgränsning. Vi har dessutom tagit samma ställning som tidigare och med samma argumentation. Ett intressant ämne är frågan om utvecklingsfonderna. Som vi har hört av Sten Svensson vill moderata samlingspartiet i enlighet med vad som framförts i reservation 11 efter hand avveckla utvecklingsfonderna. Det nämns att utvecklingsfonderna har mycket pengar, som skulle kunna användas på nyttigare sätt. Men utvecklingsfonderna är stiftelser, och jag kan inte riktigt se hur det skulle gå till för staten att kapa åt sig kapitalet i en stiftelse —som är en självständig juridisk person utan ägare — om inte styrelsen är med på det. Jag föreställer mig att det skulle medföra betydande svårigheter att få den regionalt tillsatta styrelsen i en utvecklingsfond att vara med på sådana förslag. Eftersom tiden är ansträngd skall jag inte debattera detta med Sten Svensson, men jag gissar att det ligger en betydande svårighet i det förhållandet. Man säger att utvecklingsfonderna har en hel del kapital som ligger sterilt, utan att vara nyttigt. Men så är inte fallet. Skall man ta risker i långivning måste man ha ett så stort kapital placerat betryggande och räntebärande att den räntan kan ge grund för att ta risker. Jag vet detta mycket väl från Norrlandsfonden. Det betyder att man kan låna ut, som riskvilligt kapital, ungefär hälften av det kapital som man förfogar över. Ungefär hälften måste man, för att få tillfredsställande ränteintäkter, placera helt säkert och med bästa ränta. Det är alltså inte riktigt när man säger att utvecklingsfonderna ligger på en hel del pengar. De behöver det kapitalet för att få de ränteintäkter som är nödvändiga för de risker de tar. Folkpartiet vill diskutera de allmänna riktlinjerna för utvecklingsfonderna och säger att verksamheten borde utvidgas till att omfatta fler områden. Det är en synpunkt som delas av de socialdemokratiska motionärer från Malmö som har väckt en motion, där det sägs att området borde vidgas till serviceföretag. Det förhåller sig så att det enligt 2 § i förordningen 1982:682 om statlig finansiering är möjligt att från utvecklingsfonderna låna ut pengar till serviceföretag som servar tillverkningsindustrin. Vilka är då de företagen? Jag har upptäckt att man tolkar skrivningen litet som det passar. Vilket företag är inte serviceföretag till tillverkningsindustrin? Det kan vara ett mycket vitt begrepp. Klart är att man inte kan vidga målgruppen för utvecklingsfonderna till åkerier, detaljhandel osv. utan att detta dels medför en stor utökning av personalen, dels kostar en mängd pengar i form av riskkapital. Det har utskottet inte vågat sig på den här gången heller. När frågan först kom upp för sex sju år sedan avstyrkte utskottet yrkandet, och det har vi gjort varje år sedan dess. Det var mina kommentarer till reservation 13. Tidigare har jag kommenterat reservationerna 11, 10 och 12. I reservation 14 framför folkpartiet och centern att de vill att man skall stödja hantverket bättre. Utskottet erinrar om att industriverket under 1985 har lämnat bidrag till olika aktiviteter och projekt på hantverksområdet med 800 000 kr., varav 240 000 till hantverksnämnden som ett administrationsbidrag. Såväl hantverksföretag som tillverkande företag tillhandahåller i stor omfattning tjänster för tillverkningsindustrin och kan alltså omfattas av utvecklingsfondernas verksamhet. I reservation 15 framför folkpartiet och moderaterna att de vill minska anslagen till småföretagsutveckling, medan centern vill öka dem, vilket de anför i reservation 16. För att vinna tid kan jag väl då bara dra slutsatsen att det är bra som det är. Stödformen inom industrigarantilån vill moderaterna avveckla, vilket Sten Svensson också har pläderat för. Utskottsmajoriteten finner att beroendet av de här medlen visserligen sjunker, men industrigarantilånen fyller ändock en viktig uppgift vid finansieringen av investeringar inom små och medelstora företag. I reservation 18 från centern och moderaterna sägs beträffande arbetskooperation att detta inte är någonting som staten skall lägga sig i, utan att kooperationen bör lösa detta själv. Vi vill då erinra om att det beträffande i första hand den ungdomskooperativa verksamheten pågår förhandlingar mellan staten och kooperationen om hur man tillsammans skall finansiera en utveckling. Utskottet anser därför att man bör avvakta resultatet av de förhandlingarna. Centern däremot anför i reservation 19 att medel bör anslås redan nu för finansiering av ungdomskooperativprojektet, oberoende av de pågående diskussionerna. Reservationerna 20 och 21 gäller direktstöd till ungdomskooperativ verksamhet. Ja, herr talman, det finns många reservationer att kommentera, men låt mig nu övergå till dem som gäller STU. Moderaterna vill att ett fristående tekniskt forskningsråd skall inrättas med medel som nu går till STU. Centern pekar på att STU här får otillräckliga resurser för den miljötekniska forskning som de vill att STU skall ägna sig åt och vill i stället öka anslaget när det gäller detta område, som beräknas behöva 2040 milj.kr. Det är likadant i det här fallet: de båda linjerna inom oppositionen pekar entydigt mot att det kanske är ganska bra som det är. STU bör ta regionalpolitiska hänsyn, framför centern i reservation 24. Därom kan sägas att STU inom ramen för sina ordinarie uppgifter har att beakta sådana hänsyn och att riksdagen härför inte behöver särskilt peka på detta. Herr talman! Jag har inte kunnat kommentera alla reservationer, men jag vill säga att ett genomgående drag är att de pekar i olika riktningar, och ett annat är att de inte tar upp större industripolitiska äventyrligheter. Utskottet har i huvudsak ställt sig bakom betänkandet nr 14. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Nils Erik Wååg säger att våra besparingsförslag är vällovliga. Det noterar jag. Det vittnar om att Nils Erik Wååg trots allt är medveten om behovet av besparingar. Men samtidigt säger han att våra besparingar är äventyrliga. Jag frågar mig: Äventyrliga för vem? Med tanke på den sena timmen skall jag begränsa mig till ett enda exempel. Vi fick under beredningen i utskottet en PM från vårt kansli, där man redovisade att utvecklingsfondernas omsättningstillgångar, av balansräkningen att döma, år 1984 uppgick till 2,3 miljarder. Av detta utgjorde mer än hälften, 1,2 miljarder, likvida medel. Mindre än hälften hade alltså placerats i verksamhet som är i enlighet med riksdagens intentioner. Det besparingsförslag som vi har redovisat för nästa budgetår i motionen innebär att utvecklingsfonderna skall betala tillbaka en tiondel av de likvida medlen. Är det ett äventyrligt förslag? Vad drar Nils Erik Wååg för slutsats över huvud taget av det förhållandet att man inte lyckats placera ens hälften i verksamhet som rimmar med riksdagens intentioner?

Herr talman! Jag vill först säga att när jag hörde utskottets ordförande tala om den lyckade näringspolitik som socialdemokraterna för, blev jag alltmer förvånad ju längre anförandet led, därför att han uttryckte sig mycket ärligt och sade att det är allas förtjänst. Han visade på läget både utanför vårt lands gränser och innanför. Jag uppskattar att han uttryckte sig på det sättet och inte bara försökte göra partipolitisk propaganda av att näringspolitiken nu har gått bra. När Nils Erik Wååg sade att vi vill spara och att det är äventyrligt, vill jag emellertid replikera med att säga att spara är nödvändigt, även om det är äventyrligt. Äventyrlig är kanske varje förändring, men vi är beredda till vissa förändringar, för vi är inte säkra på att sakfrågan, alltså företagsamheten, skulle må sämre av det. Precis som jag sade i inledningen, är vår inställning att företagen helst skall ha en sådan förutsättning i vårt land att de klarar sin egen utveckling, helst oberoende av statliga stöd, och att det finns många insatser som man kan göra för att förbättra förutsättningarna för företagen, både på skatteområdet och i fråga om andra regler. Det kan leda till att företagen får ett bättre klimat, och det kan minska det statliga stödet på olika sätt. En punkt till vill jag kommentera, och den gäller utvecklingsfonderna. Utskottets ordförande sade att man redan i dag har litet svårt att tolka bestämmelserna, att det är en luddig gränsdragning och att man tolkar dem som det passar. Jag tycker att det styrker oss i vår uppfattning att målgruppen skall vidgas, så att man slipper den här luddiga tolkningen. Vi gjorde i folkpartiet inför allmänna motionstiden en liten enkät bland vårt folk i utvecklingsfonderna runt om i landet, och vi har fått en ganska entydig bild av att man önskar en vidgad målgrupp. Jag har litet svårt för att se att det skulle vara en partipolitiskt stor skillnad här. Jag tror att vi skulle kunna vara överens t.ex. om att servicesektorn har en mycket stor betydelse och också gynnar sysselsättningen. Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.

Herr talman! Jag tänkte i detta anförande något beröra frågorna kring den kooperativa verksamheten och då framför allt den ungdomskooperativa aktivitet som finns. Med hänsyn till den sena tidpunkten skall jag försöka göra detta mycket kortfattat. I Sverige finns en stark kooperativ tradition med lantbrukskooperationen och konsumentkooperationen i spetsen. Den kooperativa företagsformen rymmer många fördelar jämfört med övriga företagsformer. Under de senaste åren har, både i Sverige och i andra länder, utvecklats nya områden för kooperativ verksamhet. Från centerns sida upplever vi denna utveckling som mycket positiv. Den etablerade lantbruksoch konsumentkooperationen har aktivt engagerat sig för att främja en nykooperativ utveckling. I Kooperativa rådet som är ett samverkansorgan mellan staten, lantbruksoch konsumentkooperationen har diskussioner pågått om lämpliga åtgärder för att stödja nykooperativt företagande. Ett exempel på detta är det s.k. ungdomskooperativprojek tet som genom utbildning, information och expertrådgivning hjälper ungdomar att starta arbetskooperativa företag. När det gäller stöd till utveckling av ny kooperation, som inte har direkt anknytning till den etablerade kooperationens befintliga verksamhet, är det rimligt att staten tar på sig ett särskilt ansvar. Det är därför angeläget att riksdagen beslutar anslå 2,5 milj.kr. för finansieringen av uppbyggandet av ett kooperativt utvecklingsprogram inom Kooperativa rådet. Detta trots att rådet ännu inte fastställt åtgärdsprogrammet och att lantbruksoch konsumentkooperationen inte beslutat om sina gemensamma insatser. Om vi inte anslår dessa medel nu är risken uppenbar för att verksamheten får ett avbrott och försenas, vilket vore mycket olyckligt. Det s.k. ungdomskooperativprojektet har varit i gång sedan i mars 1984. Trots att projektet varit i gång en relativt kort tid kan mycket positiva resultat påvisas. Ca 40 projekt inom de flesta branscher har fortlöpande stöd från ungdomskooperativprojektet. Nära hälften av dessa har redan inregistrerats som självständiga ekonomiska föreningar. Detta tycker jag är ett bra verksamhetsresultat. Enligt vad som uppgivits pågår för närvarande överväganden inom regeringskansliet om det fortsatta stödet till ungdomskooperativ verksamhet som ett led i arbetsmarknadspolitiken. Från centerns sida anser vi att hänsyn även skall tas till den kooperativa verksamheten utifrån näringspolitiska utgångspunkter, liksom att det är av största vikt att den verksamhet som byggts upp inom ungdomskooperativprojektets ram kan drivas vidare i enlighet med det förslag som lagts fram från projektets sida. Herr talman! Med anledning av detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 19 och 21 i det nu aktuella betänkandet från näringsutskottet.

Herr talman! Först en kommentar till Nils Erik Wåågs inlägg. Vår motion innehöll inte mindre än tre yrkanden. Det första handlade om ett branschprogram för sågverksindustrin, det andra handlade om att detta program skulle innehålla förslag till lämpliga stimulansåtgärder och det tredje uttalade sig för en virkesfördelningsplan. Endast virkesfördelningsplanen gällde Norrbotten. Det finns, herr talman, industrigrenar som genom hela sin karaktär utgör nationella nyckelprojekt. En sådan industri är sågverksindustrin. Särställningen beror enligt mitt synsätt på den inhemska förnyelsebara råvarubasen, det låga importinnehållet, utlokaliseringen runt om i landet och den mycket stora expansionsmöjlighet som finns vid en långt driven förädling inom denna verksamhetsgren. Till detta kommer att många såganläggningar är den dominerande eller enda industri av betydenhet som finns på många småorter. De har växt fram som symboler för ekonomisk utveckling och fasta jobb på dessa orter. Detta har också förenat folk ute i bygderna att ta kamp när neddragningar och nedläggningar blivit aktuella vid en del sågar. Sverige är ett teknologiskt välutvecklat land med ett ansenligt kapital nedlagt i infrastruktur. Den kapitalistiska produktionsordningen och ökning en av de transnationella företagens makt och inflytande i vårt land begränsar givetvis vikten av politiska beslut om statligt stöd eller stimulans till näringsgrenar och projekt. Trots dessa begränsningar har vi från vpk lagt fram ett förslag för en strategi för sågverken inför 2000-talet. Det finns flera skäl till detta initiativ. Vpk anser att de många jobb som skulle skapas med en riktad satsning på denna näring skulle vara värdefulla. Effekten skulle spridas ut över stora delar av vårt land. Det skulle krävas en betydande kompetensoch teknikökning inom detta område, och forskningen skulle stimuleras. Sammantaget skulle effekterna inom områden som nu har en mycket negativ utveckling bli klart positiva. Detta skulle också långsiktigt gynna träet som råvara. Vid någon tidpunkt måste det inom industridepartementet ha funnits en handlingsvilja och en målsättning när det gällt att skaffa marknadskunnande och insikter för en långsiktig branschutveckling inom sågnäringen. På uppdrag av regeringen har statens prisoch kartellnämnd utvärderat branschfrämjande åtgärder m.m. vid statens industriverk. Resultatet har redovisats i rapporten Utvärdering av SIND:s branschprogram. Jag citerar det sista stycke som införts i näringsutskottets betänkande 14 s. 13 andra stycket: ”En slutsats av rapporten är att stödets storlek i förhållande till branschernas storlek är så begränsad att stödet måste betraktas som otillräckligt om målen för branschprogrammet skall kunna uppnås. En stor del av de åtgärder som branschprogrammet för den träbearbetande industrin har arbetat med hittills bör enligt rapporten kunna täckas av insatser från Sveriges exportråd och genom småföretagarstöd.

Kan detta inte göras bör branschprogrammet för den träbearbetande industrin avvecklas, anförs det i rapporten.” SPK ansluter sig alltså i sitt yttrande till de synpunkter som framförs i motion 1985/86:290 om att nu föreliggande branschprogram är helt otillräckligt för att styra och stimulera fram en samhälleligt önskvärd utveckling. Det finns ytterligare ett par faktorer i denna fråga som jag vill belysa. Först de sannolika kvalitetsförändringar som blir följden i de svenska skogarna när naturskogarna ersätts av skogar där skötselintensiteten ökats. Dessa bestånd kommer att växa snabbare och skördas tidigare. Virket blir mindre hårt. Detta kommer särskilt att märkas på de bestånd som anlagts av den kanadensiska tallen Pinus Contorta. En ytterligare orsak till försämrad kvalitet är de helt oacceptabla skador genom vårdslöst gallringsarbete som nu kan märkas i landets skogar. En annan faktor är den minskade tillgången på sågtimmer i Sverige under den period då vi måste mycket kraftigt öka gallringsuttagen i våra skogar. Vi måste under denna period lita mera till klenare dimensioner med lägre mängd kvistfritt kantutbyte. En bättre hushållning med sågtimret genom exaktkapning blir en trolig följd. Herr talman! Det finns lokaliseringspolitiska, handelspolitiska och statsfinansiella skäl för att i den här frågan försöka se den framtid som ligger bortom nuets bulkproduktion från de svenska sågverken. I reservation 9 av Jörn Svensson vid detta betänkande, Utvecklingsprogram för den svenska sågverksindustrin, sammanfattas vpk:s syn i dessa frågor. Jag yrkar bifall till denna reservation.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig på vilket sätt regeringen ämnar öka möjligheterna att välja skola. Ett sätt att öka valfriheten är att hitta former för att låta föräldrar och elever välja mellan olika offentliga skolor. Det kan t.ex. gälla skolor med olika pedagogisk inriktning eller med viss intresseinriktning inom tillvalsämnen. Ett annat är att inom en skola ge ökat utrymme för ämnesoch intressefördjupning. Som exempel kan jag nämna de beslut som regeringen fattat om försöksverksamhet med s.k. musikklasser. Jag vill också peka på förslaget i årets budgetproposition om s.k. matematikgymnasium. Friheten inom skolområdet kan dock aldrig bli total. Valfriheten kan aldrig få utformas så att den går ut över alla elevers rätt till en skolgång med likvärdig kvalitet över hela landet. Det finns också praktiska och finansiella problem som begränsar möjligheterna att införa en total frihet när det gäller att välja skola. Jag räknar med att regeringen senare under denna mandatperiod skall återkomma med förslag till riksdagen hur valfriheten inom skolområdet skall kunna ökas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är andra gången på kort tid som regeringen i regeringsförklaring lovat öka valfriheten i den offentliga skolan. Jag citerade regeringsförklaringen i min interpellation. Det var just valfriheten inom den offentliga skolan som jag var intresserad av att diskutera i dag. Mellan dessa två regeringsförklaringar finns en proposition och ett riksdagsbeslut om en ny skollag. Vi moderater ville att valfriheten på något sätt skulle anges i skollagen, men därav blev ingenting. I stället sades det att en ökad valfrihet på något vis skulle intygas i föreskrifter, som regeringen skulle ge ut. Några sådana föreskrifter har vi heller inte sett till, och man får motstridiga uppgifter när man frågar utbildningsdepartementet om sådana är på gång eller inte. Nu säger skolministern att regeringen ämnar att under den här mandatperioden senare återkomma med förslag till riksdagen om hur valfriheten skall kunna ökas inom skolområdet. Det skulle jag gärna vilja få närmare belyst, eftersom det betyder att skolministern har ändrat sig igen. Går man till riksdagen måste det betyda att man på något vis vill ha det hela fastställt i lag och inte bara i föreskrifter. Jag förstår att det tar lång tid för en socialdemokratisk regering att fundera ut hur man skall kunna öka valfriheten, eftersom valfrihet ju normalt inte ingår i socialdemokratisk fantasi. Den socialdemokratiska skolpolitiken har systematiskt under de senaste decennierna i stället gått ut på att minska valfriheten i den offentliga skolan. Vi moderater, som faktiskt tror att enskilda människor kan fatta både kloka och rationella beslut, har under åren lagt fram åtskilliga förslag om hur man skall öka valfriheten. Skolministern nämner skolor med olika pedagogisk inriktning eller viss intresseinriktning inom tillvalsämnen. Det är kanske bra i stora städer, men Montessoriskolor och matematikgymnasier blir nog med nödvändighet i all framtid ganska sparsamt företrädda t.ex. i min småländska hembygd. Varför då inte öka valfriheten inom skolan, så att den just kommer alla elever till godo på ett kvalitetsmässigt likvärdigt sätt över hela landet? Det är mycket enkelt att öka valfriheten inom högstadiet, t.ex. Men avsikten bakom min interpellation var egentligen mycket enklare och mycket mera vardagsnära än så här. Under de kommande åren blir det mycket aktuellt med nedläggning av skolor och indragning av klassavdelningar, helt enkelt därför att antalet barn minskar. Nu undrar jag: Om vi har en skola i Söderhult, en i Mellanhult och en i Norrhult, och skolan i Mellanhult läggs ned, skall då elever och föräldrar ha rätt att välja mellan skolan i Norrhult och den i Söderhult, när deras skola har tagits ifrån dem? Är det inte ett rimligt krav? Och skall man inte kunna få välja skola t.ex. på den ort där mamma eller pappa arbetar eller på den ort där lillasyster har dagmamma, i stället för på den ort där det offentliga skolväsendet har bestämt att man skall gå i skola? Det kan bli mycket Jag tror att människor väljer rationellt, och jag tror att detta skulle kunna genomföras utan alltför mycket komplikationer. Jag tror att det skulle vara ett stöd för enskilda människor och föräldrar i vårt land om regeringen på något vis ville föreskriva enskilda människors rätt att välja och litet grand öka föräldrarnas rätt att välja skola för sina barn — om det så bara är inom det offentliga skolsystemet. Det skulle dessutom ställa oss i Sverige litet mer i samklang med olika europeiska konventioner på detta område som vi har anslutit oss till. Framför allt vill jag veta: Kommer det alltså en ny proposition till riksdagen för att lagfästa en ökad rätt att välja olika offentliga skolor? Är skolministern beredd att ge kommunerna instruktioner om att låta föräldrar välja skola för sina barn, t.ex. när man tar ifrån dem den skola som barnen har gått i?

Herr talman! Låt mig säga till Anita Bråkenhielm att jag uppriktigt sätter stort värde på den debatt som Anita Bråkenhielm här tar upp och det sätt på vilket hon för den, eftersom vi i de politiska debatter vi för här i kammaren ofta får en alltför snabb och alltför ensidig önskan att partipolitiskt kunna profilera oss. Valfriheten i skolan är en utomordentligt viktig fråga, och det är angeläget att föra den debatten så konkret och konstruktivt som Anita Bråkenhielm här gör. När jag svarar på interpellationen väljer jag att utgå från att se valfriheten som en central fråga för den enskilde eleven. Jag har alltså utgått från att det problem vi behöver lösa faktiskt först i andra hand handlar om föräldrarnas möjlighet att välja. I första hand måste vi fundera över den enskilde individens, elevens, valfrihet. Jag för detta resonemang därför att jag ibland möter dem som gärna vill ha ett skolsystem med närmast censorskaraktär, som klassar eleverna för att bestämma vilken utbildningsväg de skall pressas in på i mycket tidig ålder. Jag möter dem som utgår från att de som har svårt att läsa så snart som i åttonde klass skall befrias från skolan. Jag tycker det är angeläget att så länge som möjligt försöka ge varje elev en sådan kunskap att han eller hon får en reell valfrihet i sitt liv. Den enskilde elevens valsituation är alltså den mest centrala för den diskussion vi för. Detta innebär att det resonemang som jag vill återkomma till riksdagen med i hög grad handlar om en principiell inriktning i fråga om valfriheten i skolan. Den kan, och bör naturligtvis så småningom, leda till vissa detaljerade anvisningar, men det är inte i första hand fråga om att med ändringar i regelsystemet föreskriva vissa valmöjligheter och vissa valsituationer. Det är angeläget att ha en ordentlig genomgång av hur vi skall skapa en i första hand för eleverna och i andra hand för föräldrarna reell valfrihet i skolan. Ökad valfrihet som gäller både pedagogisk inriktning och tillvalsämnen kan få en del konsekvenser. Det kan få konsekvenser för läroplanen, och det måste vi naturligtvis fundera över. Anita Bråkenhielm pekar på att olika pedagogiska inriktningar är besvärliga att åstadkomma på mindre skolor och i mindre kommuner. Självfallet är det så. Man kan alltså inte ha generella föreskrifter om att varje elev skall ha formell möjlighet att välja Montessori, eftersom han inte kommer att kunna välja Montessori var han än bor i landet. Det finns anledning att ha betydande öppenhet i det stycket. När det gäller valfriheten på högstadiet är det många som i dag invänder att antalet valämnen är för stort. Jag delar inte den uppfattningen, men det blir otvivelaktigt en del komplikationer. Anita Bråkenhielm tar upp frågan om eleven, när en skola läggs ned, skall ha möjlighet att välja skola att gå i. Jag tycker det är angeläget att eleven får den möjligheten — det är rimligt. Jag tycker att vi ibland — men där måste jag göra vissa reservationer — har en alltför stark byråkratisk ambition. Det handlar inte bara om ett val mellan Norrhult och Söderhult vid en nedläggning av skolan i Mellanhult, utan det gäller också — det vet jag av personlig erfarenhet — när man har barn som går i skola i Hökarängen och bor i Hökarängen. Jag har befunnit mig i den situationen att inget av mina barn på högstadiet kunnat gå i den skola som ligger 75 m från vår bostad, utan alla har gått i en annan skola, som ligger ungefär en kilometer från bostaden, detta beroende på en ganska stel skolorganisation. Jag har ändå haft anledning att respektera denna skolorganisations faktiska problem — för det finns självfallet en del motiv för den här ordningen — men det är angeläget att lösa de problemen för att möjliggöra för föräldrarna att faktiskt kunna välja skola.

Primärt tycker jag att skolsatsningen skall ske så, att man lägger pengarna på undervisningen och lärarna och försöker minska kostnaderna för kringservicen. Principiellt delar jag emellertid Anita Bråkenhielms uppfattning: Jag tycker faktiskt att vi i sådana här situationer skall underlätta för föräldrarna att planera för sina barns skolgång och åstadkomma bra lösningar när skolan måste omstruktureras, genom att ge dem denna ökade valfrihet. I det stycket vill jag gärna medverka till att genom regeringsbesked klargöra detta för kommunerna. Det ingår i det arbete som vi håller på med för att öka valfriheten i skolan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för hans vänliga ord om debatten och utebliven partipolitisk profilering. Jag vet emellertid inte riktigt om jag skall ta det ironiskt — jag försökte ändå profilera mig partipolitiskt litet grand i den här frågan. Nog är det väl så att vi moderater har litet större öppenhet och åtminstone aktivt har drivit valfrihetsfrågorna litet mer. Vi har t.ex. länge drivit ett förslag om att skolpengarna skall följa eleven — det skulle underlätta de finansiella problem som statsrådet i svaret anger skulle kunna uppstå om föräldrar och barn väljer snett — på samma sätt som vi faktiskt hade en viss valfrihet inom sjukvården innan man införde Dagmarsystemet och tog bort den valfrihet som fanns där. S Jag är mycket glad över de klara uttalandena om ökade möjligheter för elever och föräldrar att välja, t.ex. när deras skola läggs ned. Jag skall ta med mig statsrådets svar hem till min egen hemkommun, sätta andra namn på Söderhult, Mellanhult och Norrhult och glädja människor med att det faktiskt är regeringens avsikt att ge kommunerna en fingervisning om att det kan vara lämpligt att i ett sådant fall som jag har redovisat tillmötesgå människors önskemål. Jag har förståelse för problemet med dubbla skolskjutsar. Men jag tror att människor väljer rationellt. De väljer i allmänhet den skola som är närmast, som ligger bäst till. Men om en skolstyrelse säger att den minsann skall visa att det är skolförvaltningen och inte föräldrarna som bestämmer, kan man i ett område uppamma en stämning som gör att människorna helt enkelt väljer på ett sådant sätt att det blir så besvärligt som möjligt. Om det däremot från början i skollagen eller i någon annan gällande förordning finns en föreskrift om att föräldrars och elevers önskemål skall väga mycket tungt vid val mellan olika likvärdiga skolenheter, tror jag att många i dag smärtsamma beslut skulle kunna fattas under mycket mindre upprörda former än vad som nu sker. Enskilda familjer skulle också få en mycket större känsla av att de har något att säga till om i sin tillvaro. Jag ser med förhoppning fram emot att någon form av sådan föreskrift som jag här har efterlyst kommer att ges ut så snart som möjligt. Även när det gäller de individuella fallen, med familjers praktiska problem med olika orter för arbetsplats, bostad, dagmamma, daghem osv., hoppas jag på en öppning.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte så till den grad blir missförstådd att jag uppfattas som ironisk, det var jag faktiskt inte. Det jag med mycket stor tillfredsställelse noterade var att vi i denna valfrihetsdiskussion beträffande skolan fick möjlighet att ta upp ett antal konkreta problem. Jag tvingas erkänna att vi i våra politiska diskussioner på detta område ibland snarare söker finna sådana punkter där vi partipolitiskt kan profilera oss mot varandra än diskuterar den för den enskilde eleven och föräldern centrala valfrihetsfrågan. Jag säger detta eftersom jag i några debatter av denna typ tycker mig ha kunnat se företrädare för Anita Bråkenhielms parti beskriva verkligheten som om Norrhult, Mellanhult och Söderhult hade legat vid Sergels torg, vilket de faktiskt inte gör. Vi får alltså ibland debatter som blir ganska orealistiska. Jag delar uppfattningen att man skall utgå från att folk vet vad de sysslar med, att de väljer rationellt. Det är en rimlig utgångspunkt vid varje planering. Jag tycker däremot inte att det är en lämplig lösning att skolpengen skall följa eleven. Det kan faktiskt medföra att ett stort antal elever väljer bort Mellanhult, så att den skolan inte får elever och tvingas lägga ned. Vill vi bevara många små skolor, och där har vi i dag ett mycket konkret problem, kan det inte finnas alltför stora möjligheter att välja bort skolor. Vi har tillräckligt många bekymmer ändå med att bevara flera av de små skolenheterna. Jag ser fram emot att framöver få resonera ytterligare med företrädare både för moderata samlingspartiet och för de andra riksdagspartierna om valfriheten i skolan, i syfte att skapa bättre möjligheter för våra barn och ungdomar.
Herr talman! För säkerhets skull vill jag säga att jag nog inte uppfattade det som statsrådet Göransson sade som ironi. Snarare tog jag det som viss självkritik. Jag kanske är dålig på partipolitisk profilering — det är inte min stil. Jag tycker däremot om att diskutera i konkreta termer. Det innebär inte att jag inte har stor förståelse för idén att man skall låta skolpengen följa eleven. Risken för att invånarna i Mellanhult skall välja bort sin egen skola är nog obefintlig. Jag tror inte att det finns någonting som människor i varje bygd i vårt land så slår vakt om som sin skola. Däremot kan det naturligtvis finnas risk för att man vid Sergels torg och andra sådana mera centralt belägna platser rent av kan komma att väga in någonting så förfärligt som kvalitetsaspekter på skolor och att man kanske gärna väljer en skola som verkar vara mycket bra. Men också det skulle i så fall vara positivt. Det vore kanske positivt med valmöjligheter som kunde stimulera fram litet kvalitet. En rätt till likvärdig kvalitet i undervisningen i hela vårt land skall ju inte behöva innebära att man inte skall få möjlighet att välja någonting som man uppfattar som bättre än normen, inte heller att någonting annat därmed skall behöva bli sämre än normen.

Herr talman! Hadar Cars frågar i en interpellation 1985/86:162, som framlades den 26 mars 1986, dvs. långt före mitt besök i Sovjetunionen, huruvida jag tog upp viss fråga med de sovjetiska ledarna. Utformningen av svaret kunde givetvis inte påbörjas förrän efter min hemkomst från Sovjetunionen. Därför finns det inte någon möjlighet att besvara interpellationen inom fyra veckor från avlämnandet. Efter överenskommelse med interpellanten har jag för avsikt att besvara interpellationen den 12 maj.

Herr talman! Ulf Adelsohn har ställt fyra frågor till statsministern: 3. Avser regeringen att lägga fram förslag i syfte att underlätta för enskilda människor att av egen kraft ta ansvar för sig själva och sina familjer? 4. Vad planerar regeringen för att stimulera människor till extra arbetsinsatser och till att öka sina kunskaper? Bengt Westerberg har ställt två frågor till statsministern: 1. Är regeringen beredd att ompröva sin negativa ställning till de förslag folkpartiet fört fram för att öka den ekonomiska tillväxten? 2. Om svaret på fråga 1 är nej, vilka konkreta besked kan statsministern ge i fråga om andra åtgärder för att främja ekonomisk tillväxt? Interpellationerna har överlämnats till mig. Det är av flera skäl viktigt att åstadkomma en hög ekonomisk tillväxt. Endast om tillväxten är hög är det möjligt att samtidigt höja reallönerna och få utrymme för en god offentlig service. Hög tillväxt är avgörande för våra främja den ekonomiska tillväxten möjligheter att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Hög tillväxt underlättar dessutom för oss att häva de kvarvarande obalanserna i ekonomin. Att främja den ekonomiska tillväxten har varit ett av huvudsyftena med den ekonomiska politik som bedrivits sedan hösten 1982. Den devalvering som då genomfördes var det första steget i denna politik. Med devalveringen förbättrades det svenska näringslivets konkurrenskraft, vilket verksamt bidrog till en kraftig tillväxt av export och industriproduktion. Samtidigt har resursanvändningen i ekonomin gradvis kunnat vridas över mot en ökad kapitalbildning. Industrins investeringar har sålunda ökat i snabb takt. Den här förändrade resursanvändningen är nödvändig för att få till stånd en varaktigt hög tillväxt och ökad sysselsättning. Härutöver har en lång rad andra insatser gjorts som har syftat till att förbättra förutsättningarna för en uthållig ekonomisk tillväxt. Låt mig nämna några exempel. Budgetunderskottet, som 1982 nådde sin högsta nivå någonsin, har sedan dess nedbringats avsevärt. Detta har åstadkommits i första hand genom begränsningar av statsutgifterna. Skattetrycket har hållits ungefär oförändrat. Det minskande budgetunderskottet skapar förutsättningar för lägre inflation och lägre ränta, vilket är gynnsamt för den ekonomiska tillväxten. Industripolitiken har lagts om. Subventionerna till olönsamma företag och branscher har till stor del avvecklats. I stället har industripolitiken inriktats på att stimulera tillväxt och förnyelse i de delar av näringslivet som har goda framtidsutsikter. Regleringarna inom kreditpolitiken nådde en höjdpunkt i början av 1980-talet. Sedan dess har kreditpolitiken avreglerats och bedrivs nu på marknadsmässiga villkor. Inom skattepolitiken har det skett en betydande sänkning av marginalskatterna under åren 1983-1985, samtidigt som det skattemässiga värdet av underskottsavdragen har begränsats. Härigenom har arbete och sparande stimulerats, medan spekulation och konsumtion på kredit har motverkats. Härutöver har en rad förenklingar av skattesystemet genomförts eller föreslagits, som syftar till att göra det enklare att förstå och tillämpa skattereglerna. Betingelserna för hushållssparandet har förbättrats väsentligt genom sänkta marginalskatter, positiva realräntor, lägre inflation, och på senare tid även stigande reallöner. Sparavdraget har fördubblats. Allemanssparandet har ersatt skattesparandet, vilket har lett till I miljon nya sparare och mer än fördubblade sparvolymer. Arbetsmarknadspolitiken har getts stora resurser. Den har också i ökad grad getts en inriktning som syftar till att stödja näringslivets expansion, främja utbildning, förbättra servicen till de arbetssökande och förenkla regelsystemet. Härtill kommer en rad andra insatser som har främjat utbildning, forskning och utveckling liksom åtgärder på olika områden för att förenkla eller avskaffa regler som kan verka hämmande för näringslivets utveckling. Resultatet av den förda ekonomiska politiken har varit gott. Tillväxten uppgick under perioden 1983-1985 till i genomsnitt 2,7 26 per år. Det är en högre tillväxt än den genomsnittliga tillväxten i Västeuropa under samma period. Den tål också att jämföras med tillväxten i Sverige under perioden 1977-1982, som endast uppgick till 1 96 per år. Jag vill ytterligare något beröra de mera konkreta frågor som ställdes i de båda interpellationerna. En fråga från Ulf Adelsohn gällde vad regeringen avser att göra för att öka människans möjligheter att utöva yrke inom den privata servicesektorn. Om den bakomliggande tanken är att utvidga den privata servicesektorn med en våg av privatiseringar, skall jag gärna medge att regeringen inte har några sådana avsikter. Det är också oklart i vad mån den totala tillväxten skulle påverkas om sysselsättningstillfällen fördes över från den offentliga till den privata sektorn. Det är regeringens uppfattning att omsorg, sjukvård och utbildning av fördelningspolitiska skäl bör ske huvudsakligen inom den skattefinansierade gemensamma sektorn. Däremot kan jag konstatera att nära 1,5 miljoner människor arbetar inom den privata tjänstesektorn, dvs. fler än inom såväl den offentliga sektorn som industrin. De senaste åren har också den privata tjänstesektorn vuxit kraftigt och erbjudit många nya arbetstillfällen. "Regeringen välkomnar denna utveckling. En annan av Ulf Adelsohns frågor gällde åtgärder för att underlätta för enskilda människor att av egen kraft ta ansvar för sig själva och sina familjer. Här är det ännu svårare att förstå vad detta har att göra med tillväxtens storlek. Enligt regeringens uppfattning är det bra om människor kan ta ansvar för sig själva och sina anhöriga. Värdet av detta gäller — till skillnad från vad Ulf Adelsohn tycks mena — alldeles oberoende av vilka eventuella effekter detta ansvarstagande kan ha på den ekonomiska tillväxten. Regeringens politik är i hög grad inriktad på att förbättra möjligheterna till ett sådant ansvarstagande. Det gäller t.ex. insatser för att förbättra utbildningsstandarden för de breda grupperna i samhället — nu senast genom förnyelsefonderna, som är en av de största utbildningsinsatserna någonsin. Vi inriktar också politiken på att skapa utrymme för höjda reallöner, sedan löntagarna mellan 1976 och 1983 tappat en dryg månadslön i köpkraft. Det sker bl.a. genom en aktiv kamp mot inflationen och genom det förslag till inkomstskattereform för 1987 och 1988 som regeringen nyligen lagt fram. Men för mig är det också självklart att förlitandet på människornas eget ansvarstagande aldrig får tas till intäkt för att montera ned det sociala trygghetssystemet eller för att föra en politik som leder till ökade ekonomiska och sociala klyftor i samhället. Bengt Westerberg frågar om regeringen är beredd att ompröva sin negativa inställning till de förslag folkpartiet fört fram för att öka den ekonomiska tillväxten. Utan att här gå in på en detaljerad granskning av folkpartiets förslag vill jag säga, att vi alltid är beredda att lyssna på förslag som andra partier lägger fram. En del av folkpartiets förslag är väl värda att beakta; andra förslag har vi svårare att ställa oss bakom. När det gäller Bengt Westerbergs andra fråga vill jag säga att regeringen kommer i den kompletteringsproposition som läggs fram på fredag att föreslå ett antal ytterligare åtgärder i syfte att främja tillväxten. Andra förslag kommer att läggas fram successivt under mandatperioden. Jag tror att i varje främja den ekonomiska tillväxten fall en del av dessa förslag kommer att vinna sympatier också hos företrädare för andra partier. Låt mig emellertid lägga till att hög ekonomisk tillväxt inte är ett självändamål. Den är, som jag nämnde inledningsvis, ett medel för att uppnå andra väsentliga mål. Det är vidare viktigt att framhålla att man inte till varje pris skall eftersträva högsta möjliga tillväxt. Kraven på en hög ekonomisk tillväxt måste nämligen ständigt avvägas mot andra lika viktiga krav. Det gäller kraven på ekonomisk och social rättvisa, trygghet, regional balans och en god miljö. Ibland måste tillväxten stå tillbaka för medborgarnas berättigade anspråk på god livskvalitet. Det är en sådan helhetssyn som även framgent kommer att prägla regeringens politik.

Herr talman! Jag vill först gratulera finansministern till att han av allt att döma blivit utsedd till vice statsminister. På något annat sätt kan jag inte tolka det faktum att det är Kjell-Olof Feldt som svarar på Bengt Westerbergs och min fråga, som spänner över hela det politiska fältet, alldeles särskilt som statsministern var i kammaren för bara någon minut sedan. Man kan ändå av svaret se att det forfarande bara är finansministern som talar. Frågor om utbildning, rätt att välja i sin vardagstillvaro, ansvar och annat besvaras med uppgifter om och hänvisningar till budgetunderskott och industrisubventioner. Kjell-Olof Feldt säger: ”Det är regeringens uppfattning att omsorg, sjukvård och utbildning av fördelningspolitiska skäl bör ske huvudsakligen inom den skattefinansierade gemensamma sektorn.” Finansministern är t.o.m. oklar i fråga om huruvida en växande enskild privat tjänstesektor skapar några fler jobb. Men vi behöver bara se oss om i omvärlden — Förenta Staterna, Japan och i övrigt — för att se var det är tillväxten sker, var de nya jobben uppstår, vilket man av allt att döma är bekant med också på finansministerns eget departement. Vad som växer särskilt långsamt i Sverige är den del av tjästesektorn som just riktar sig till hushållen. Det är naturligt. Där är man ofta låst i monopol, och när den enda möjligheten att välja fritt för många är att betala en tjänst två gånger — först över skattsedeln och sedan ytterligare en gång — då är det få som kan välja. Och skattekilarna gör att den som väljer att anlita en hantverkare först måste få någon som betalar honom själv kanske tjugo gånger så mycket som sedan hantverkaren får netto efter skatt och arbetsgivaravgifter. Då blir det inte mycket som blir gjort av hantverkare. Inte heller underlättas monopolsituationen av att man får en centralplanering med alla dess klassiska problem: höga kostnader och felanvända resurser som leder till långa köer. Sedan svenska tjänstemän och jobbare under en livstid betalt upp till 1 miljon för olika typer av sjukförsäkring, i landstingsskatt och annat, behöver de kanske operera en höftled eller starr. Då får de stå i kö ett år i genomsnitt. Och de får inte använda sina försäkringspengar någon annanstans utom just där dit detta fördelningspolitiskt motiverade monopol hänvisar dem att gå. Den enda chans dessa människor, som betalat in till staten under ett helt liv, har är att ha råd att utöver allt som de betalat i skatt betala någon annan för att utföra operationen privat. Och många människor som arbetar i den offentliga tjänstesektorn får inte stimulans genom konkurrens. De kan inte heller i egentlig mening byta jobb eller starta eget — de är hindrade från det. Varje hem eller institution som drivs privat är billigare — alla undersökningar visar det. Det är alltså ett högt pris som vi hittills har fått betala för socialdemokratins ideologiska uppfattning om fördelningspolitik. Det finns en mening i svaret som är särskilt intressant. Det är den där Kjell-Olof Feldt säger att han har svårt att förstå vad enskilda människors möjlighet att ta initiativ och ansvar har med tillväxtens storlek att göra. Men det är ju självklart! Vi menar, från vår utgångspunkt, att det har betydelse för tillväxten att människor känner att det lönar sig att ta i, starta eget och satsa sig själv och sin sparade slant. I varje sakdebatt har vi från moderaterna sagt att detta är värden, som på ett sätt är mycket viktigare än dem som kan mätas i pengar. Om familjerna är självständiga, har förmåga att påverka sin tillvaro och stå på egna ben och kan få en slant över, blir de såväl tryggare och friare som bättre rustade att möta de problem och påfrestningar som vi alla möter i våra liv. Häri ligger också kärnan till den ekonomiska tillväxten. Den kan aldrig administreras fram från finansdepartementets korridorer, utan den börjar med att vanliga människor finner det mödan värt att göra en insats, därför att det blir något över och därför att de får ta och känna ansvar. Jag vet inte om det är ett utslag av självironi, när finansministern som enda exempel på att regeringen har stimulerat personligt ansvarstagande nämner förnyelsefonderna. Det är kollektiva fonder, finansierade via tvång, förvaltade kollektivt och politiskt administrerade. Från våra utgångspunkter har de ingenting med initiativ, frihet eller möjlighet att ta ansvar att göra. Vi tror att handlingar och viljeyttringar måste tala samma språk i politiken. Vill vi att människor skall ta ansvar, får vi inte bara deklarera det. Då måste också skattesystemet tala samma språk. Vill vi att flit skall vara en större dygd än list, måste det också visas i systemet för antagning till högre utbildning. Vill vi i denna kammare att människor skall ha förtroende för att våra beslut är kloka, måste vi också tilltro svenskarna förmågan att fatta kloka beslut om t.ex. på vilket sätt de vill ta hand om sina barn och hur de vill lösa sina problem när de blir sjuka och gamla. Ger vi dem inte det förtroendet, kanske de inte heller har så stort förtroende för oss.

Herr talman! Låt mig först tacka finansministern så mycket för svaret. Det var kanske inte så fylligt som vi hade önskat, men vi får väl ge oss till tåls till på fredag, då finansministern kommer att redovisa mer av regeringens planer för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Jag tycker att det är viktigt att vi är överens om betydelsen av ekonomisk tillväxt, att vi är ense om att det behövs tillväxt i ekonomin för att klara jobben och för att bättre kunna klara de fördelningspolitiska uppgifter som vi har tagit på oss och de åtaganden som vi har gjort mot framtidens pensionärer. Kjell-Olof Feldt målade i några passusar i sitt interpellationssvar en ganska ljus bild av svensk ekonomi. Jag kan i stort sett instämma i finansministerns positiva beskrivning. Men det bör ändå understrykas att det nuvarande läget i ganska ringa grad är ett resultat av alla de åtgärder som finansministern räknade upp. Det är framför allt genom impulser utifrån, sänkta oljepriser, sjunkande dollarkurs och annat, som finansministern har möjlighet att redovisa en så pass positiv bild som i interpellationssvaret. Finansministern pekar på att inflationen sjunker. Det kanske den gör i år, men hittills har inflationen varit mycket hög och snarast haft en tillväxthämmande effekt. Finansministern pekar på industripolitikens tillväxtstimulerande effekter. Jag vet uppriktigt sagt inte ens vad finansministern tänker på. Finansministern talar också om förenklingar för näringslivet. Några sådana förenklingar som skulle kunna ha påverkat den ekonomiska tillväxten känner jag inte till. Finansministern säger vidare att han har stimulerat hushållssparandet. Hushållssparandet var i fjol rekordlågt — det var 0. Det kan inte heller ha stimulerat tillväxten särskilt mycket. En sak har dock varit positiv och värd att understryka, nämligen avregleringen av kreditmarknaden. Därigenom har vi fått ett nytt exempel på att marknaden fungerar när den får chansen att göra det. Tidigare har vi sett hur riskkapitalmarknaden började blomstra när den gavs rimliga marknadsmässiga villkor i början av 1980-talet. Dessa åtgärder tror jag har brutit den pessimism som fanns på 1970-talet, också hos Kjell-Olof Feldt, om att det inte skulle vara möjligt att på marknadsmässiga villkor förse företagen med riskvilligt kapital. Får jag, herr talman, i all korthet ta upp fem andra punkter som berör den ekonomiska tillväxten. För det första: Kostnadsläget inger fortfarande bekymmer. Lönehöjningarna kommer av allt att döma att bli något större än vad regeringen räknade med i finansplanen. Visserligen kommer vi sannolikt att klara det under 1986, eftersom den tyska marken revalveras, dvs. skrivs upp. Men exportöverskottet kommer ändå att minska under året. Det är bara tack vare oljan som vi kommer att klara bytesbalansen. Regeringen, liksom hela svenska folket, är naturligtvis att gratulera till de oljeprissänkningar som sker — man kan se det som ett slags skatteåterbäring som vi får ifrån OPEC för de skattehöjningar som OPEC ålade oss i slutet av 1970 och början av 1980-talen. Men det är viktigt att också se vad som sker under ytan: genom en försvagad konkurrenskraft försämras den svenska handelsbalansen. Marginalskatterna och skattekilarna utgör för det andra ett stort problem i svensk ekonomi. Utvecklingen under 1986-1988 innebär, förutsatt att regeringens förslag till skattereform går igenom, att vi fjärmar oss från den ambition som kom till uttryck i 1982 års skattereform. Det innebär att väldigt många löntagare, särskilt tjänstemän i industrin, kommer att få skärpta marginalskatter. Enligt vår uppfattning borde man gå i motsatt riktning och sänka marginalskatten för fler, så att nästan alla får behålla hälften av en inkomstökning. Den tredje punkten handlar om kapitalets rörlighet. Det är inte alls säkert att de vinster som i dag genereras ute i företagen uppkommer i de företag som också har framtidens marknader och framtidens produkter. Även regeringen har varit inne på tanken att man skulle stimulera kapitalrörligheten — bl.a. har bolagsskatten sänkts och företagens möjligheter till lagernedskrivning minskats. Men en förutsättning för ökad kapitalrörlighet är att pengar kan tas ut ur vissa företag och flyttas över till andra. Det innebär att man måste acceptera utdelningar till aktieägarna, att man måste acceptera att människor kan sälja de aktier som de inte längre är intresserade av och placera pengarna i andra aktier. På den punkten förefaller regeringen ha en något kluven inställning. Regeringen ser ofta negativt på utdelningar och utdelningshöjningar. Man kan bl.a. peka på att den höjda omsättningsskatt på aktiehandeln som regeringen nu kommer att genomföra inte precis stimulerar rörlighet — tvärtom. Från tillväxtekonomisk utgångspunkt är det synd att Kjell-Olof Feldt inte höll fast vid de uttalanden han gjorde i januari när det gällde omsättningsskatten på aktier. Den fjärde punkten gäller den svaga produktivitetsutvecklingen i den offentliga sektorn. Det sägs i finansplanen att den offentliga sektorn måste bli effektivare ifall vi skall kunna öka den ekonomiska tillväxten. Men då måste man också hitta metoder att öka effektiviteten. Vi är helt övertygade om att man kan uppnå en ökad effektivitet genom att i högre grad anlita entreprenader och stimulera enskilda alternativ inom den privata sektorn. Herr talman! För det femte och till sist vill jag säga att det är viktigt att vi förbättrar den svenska högskolan, dvs. att vi satsar på en förbättrad kvalitet i en högskola som i allt högre grad visar tecken på mycket stora brister. Jag ber, herr talman, att få återkomma till detta i ett senare inlägg.